Herr talman! Lise Nordin har frågat Lena Ek om hon avser att låta utreda hur Sverige kan nå 100 procent förnybar energi. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regeringen har varit och är mycket tydlig om energipolitiken. För att minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten ska ett tredje förnybart ben utvecklas i elförsörjningen. Därmed minskar vi vårt beroende av storskaliga energikällor som kärnkraft och vattenkraft. För att åstadkomma det byggs nu den förnybara energin, i form av kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar kraftproduktion, ut väldigt snabbt. Vi har höjt ambitionsnivån inom elcertifikatssystemet så att vi ska ha 25 terawattimmar mer förnybar el till år 2020. Vi har knutit samman Norge och Sverige i en gemensam elcertifikatsmarknad om 26,4 terawattimmar. I energiöverenskommelsen framgår att inriktningen för perioden efter 2020 är en fortsatt successiv ökning av den förnybara elproduktionen. I årets budget permanentar vi anslaget till energiforskningen på en ny rekordhög nivå som från och med i år kommer att uppgå till 1,3 miljarder kronor och från och med 2016 till 1,4 miljarder kronor per år. Vi avsätter stöd till både biogas och solceller. Och vi fortsätter vårt arbete för att ytterligare effektivisera vår energianvändning. Regeringens proposition Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte bifölls av riksdagen i juni 2010. Avvecklingslagen har upphävts och det är nu möjligt att få tillstånd till uppförande och drift av en ny kärnkraftsreaktor, förutsatt att den nya reaktorn ersätter en av de befintliga reaktorerna. Vidare innebär riksdagsbeslutet att industrin inte kan påräkna något statligt stöd i form av direkta eller indirekta subventioner. Kärnkraften kommer att vara en viktig del av svensk elproduktion under överskådlig tid. Resultaten av denna långsiktiga energipolitik är tydliga. Sedan 2006 har elen från vindkraft ökat sex gånger om och elproduktionen från biobränslen med hela 50 procent. I dag är nästan hälften av Sveriges samlade energiproduktion förnybar. Det är bäst i EU och bland de bästa i världen. Vi har en elproduktion som är i det närmaste fri från utsläpp av växthusgaser. Det här har inte skett av sig självt utan är ett resultat av regeringens politik, som nu leder till en snabb utbyggnad av den förnybara energin, allt lägre utsläpp av växthusgaser och en trygg elförsörjning. De svenska utsläppen av växthusgaser har under lång tid sjunkit. I dag är en majoritet av Sveriges elproduktion förnybar. Vi ser att användningen av fossila bränslen är på väg att fasas ut ur värmesektorn, och industrins förädlingsvärde per energienhet ökar kontinuerligt, men fortfarande är transportsektorn starkt beroende av fossila bränslen. Därför har regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att kartlägga möjliga handlingsalternativ och identifiera lämpliga åtgärder för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och bidra till visionen om att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram underlag till en svensk färdplan för att uppnå den vision om att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050 som regeringen beskrev i proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat och energipolitik - Klimat . Uppdraget redovisades till regeringen den 11 december 2012. För att nå ett klimatneutralt Sverige behöver alla samhällssektorer bidra. Stora utmaningar finns bland annat när det gäller transporter och industriprocesser. Regeringen kommer bland annat utifrån underlaget från Naturvårdsverket att arbeta vidare med att utveckla regeringens färdplan 2050. I den processen välkomnar regeringen ett brett deltagande från allmänheten, näringslivet, kommuner och landsting, miljöorganisationer, forskare och andra intresserade.

Herr talman! Jag tackar energiminister Anna-Karin Hatt för svaret, även om svaret förstås har kommit i ett annat ljus i och med dagens nyhet. I dag firar alla vi som ser möjligheten till ett helt förnybart energisystem. I morse nåddes vi av nyheten att Energimyndigheten kommer att utreda ett helt hållbart och därmed förnybart energisystem. Min ursprungliga fråga till regeringen var om man kommer att låta utreda 100 procent förnybar energi. Ett sådant direktiv har inte kommit från regeringen, men Energimyndigheten tycks inse allvaret i frågan och har i dag meddelat att man kommer att göra en omfattande utredning. Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma säger i dag att det ligger i myndighetens ansvar att initiera utredningar som är viktiga för verksamheten. När regeringen beslutade att ta fram Färdplan 2050 om den framtida klimatpolitiken var direktivet att man skulle förutsätta ny kärnkraft. Det har inte funnits någon plan för hur Sverige ska kunna klara energiförsörjningen utan kärnkraft. Därför har nu Energimyndigheten sagt att det även behövs en plan utan kärnkraft. Jag citerar Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten: "Vad händer om ingen vill investera i ny kärnkraft?" När Alliansen misslyckats med en plan för att ersätta den gamla kärnkraften är det väldigt välkommet att Energimyndigheten nu tar ansvar och gör denna utredning. Trots den glädje jag känner i dag är det under all kritik att Alliansen har motarbetat detta initiativ. Oppositionen har vid flera tillfällen begärt att regeringen ska låta utreda hur och när Sveriges energisystem kan bli 100 procent förnybart. Senast skedde det den 18 december 2012 i denna kammare, då Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en gemensam reservation krävde att Energimyndigheten ska få ett uppdrag att utreda 100 procent förnybar energi. Allianspartierna, som tillsammans med Sverigedemokraterna har majoritet i utskottet, svarade dock att kärnkraften kommer att svara för en viktig del av den svenska elproduktionen inom överskådlig tid, att det därför saknas skäl att låta Energimyndigheten ta fram en strategi i linje med vad som efterfrågas och att utskottet inte anser att det är givet eller ens möjligt att skapa ett energisystem som helt bygger på förnybara energikällor. Det tycks som att Alliansen är ensamma om denna bild när nu till och med Energimyndigheten inser att det behövs en plan för hur Sverige ska ersätta de gamla kärnkraftverken. När Internationella energibyrån, IEA, var i Sverige i förra veckan för att lämna sin utvärdering av den svenska energipolitiken fastslog man att det saknas en plan för att ersätta dagens kärnkraftverk samt att den första svenska reaktorn måste avvecklas av åldersskäl 2022 och den sista 2030. Chefen för IEA frågade: What are you going to do? Alltså: Vad ska ni göra? IEA:s chef fick också frågan hur hon ser på ett helt förnybart energisystem, och hon svarade: Why not? Alltså: Varför inte? I dag vet vi att all Sveriges energi kan komma från förnybara källor som sol, vind och vatten. Det som behöver utredas är hur och när vi ska göra detta. Jag hoppas att energiminister Anna-Karin Hatt är lika glad som jag och Miljöpartiet över att Energimyndigheten nu kommer att se över hur Sverige kan nå detta mål.
Herr talman! Jag är väldigt glad för alla anledningar som Lise Nordin och Miljöpartiet har att fira. Jag tillhör dem som tycker att man ska ta alla anledningar att fira. Ni får gärna fira att Energimyndigheten gör det arbete och följer det uppdrag som Energimyndigheten löpande har. Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att göra prognoser både på kort sikt och på lång sikt. De arbetar just nu väldigt mycket med att förbereda för den kontrollstation vi ska ha för energi och klimatpolitiken 2015. Det är alldeles självklart att Energimyndigheten i detta sammanhang värderar vad som händer i olika scenarier. Det denna interpellationsdebatt avslöjar är att Lise Nordin och jag har olika uppfattningar om hur politikens roll på energimarknaden ska se ut. Lise Nordin frågar efter en plan för att ersätta kärnkraften med ny och säger att Alliansen har misslyckats med sin plan att ersätta gammal kärnkraft med ny. Sanningen är att Alliansen inte har någon plan för att ersätta gammal kärnkraft med ny. Det som är vår energipolitik är att regeringen och riksdagen anger tydliga målsättningar och långsiktiga spelregler för den förnybara energin, för kärnkraften, för fossil energi, för transportsektorn och för energieffektivisering. Sedan är det upp till dem som ska investera i ny elproduktion, i det här fallet, i Sverige att fatta sina rationella beslut. I och med energiöverenskommelsen 2009 övergav vi det planekonomiska tänkande som Lise Nordin nu ger uttryck för. Vi sitter ju inte längre i politiska församlingar och ska bestämma när olika reaktorer ska stängas ned. Vi sitter inte i denna kammare och försöker gissa oss till hur mycket solelen eller solvärmen kan stå för. Vi ger dock starka styrmedel, ser till att det finns hållfasta gröna elcertifikat och ser till att det finns investeringsstöd i ny förnybar energi. Denna politik med tydliga mål och tydliga styrmedel leder nu till väldigt tydliga resultat. Det vi ser på svensk energimarknad är att andelen förnybar energi växer, och den växer så att det knakar. När IEA var här i förra veckan och presenterade sin utvärdering av den svenska energipolitiken framhöll IEA:s vd Maria van der Hoeven Sverige som ett av de allra mest framgångsrika länderna när det gäller att ställa om energisystemet i miljö och klimatvänlig riktning. Så sent som i måndags kunde Energimyndigheten berätta att den förnybara energin slog nya rekord när man redovisade statistiken för elproduktionen under 2012. Detta sker inte av sig själv, utan det beror på att alliansregeringen erbjuder en bred och stabil energipolitik. Det är även en energipolitik som förstås syftar till att samla tillräckligt många parter bakom sig, så att de som ska göra miljardinvesteringar på den svenska energimarknaden känner att de kan lita på de villkor som sätts upp. De ska kunna lita på att villkoren inte förändras i morgon, i övermorgon eller om ett år utan att vi om vi erbjuder tydliga stöd och tydliga ekonomiska spelregler också kommer att stå fast vid dem, så att man vågar gå in och göra de stora investeringar som nu görs i Sverige. Det som är glädjande och som jag tror att både jag och Lise Nordin kan glädjas åt är att de energislag som nu växer och som växer starkt i Sverige är de förnybara. De är hållbara, och steg för steg ställer detta om det svenska energisystemet i alltmer hållbar riktning.
Herr talman! Jag hade hoppats och trott att energiminister Anna-Karin Hatt skulle uttrycka en lite större entusiasm och glädje över den utredning om ett helt hållbart energisystem vi nu ser fram emot. När jag nu hör svaret från Anna-Karin Hatt drar jag slutsatsen att regeringen saknar energipolitik. Anything goes; det finns ingen plan för den avveckling som måste ske ganska snart - 2022. Det är om nio år. Enligt Internationella energibyrån behöver Sverige en plan för hur vi då ska ha ett energisystem som klarar bortfallet när kärnkraften börjar bli gammal och skruttig och måste avvecklas av åldersskäl. Jag tror att Energimyndigheten är fullt medvetna om denna utmaning och att det är därför man nu tillsätter en utredning om hur vi kan ha ett hållbart och förnybart energisystem. Det är olyckligt att regeringen, troligtvis på grund av sina interna oenigheter, inte vågar stå bakom att det behövs en plan. Vi kan i Ekots nyhetsrapportering i dag läsa och höra hur kärnkraften tappar mark i Europa. Man är runt om i Europa genuint orolig för att 150 av de 180 reaktorer som i dag finns kommer att behöva avvecklas inom 20 år. Det finns bara planer på att bygga 14 nya. Det behövs en plan för vad som ska ta vid, för både den svenska och den europeiska kärnkraftsparken är väldigt gammal. I går fick jag i denna kammare möjlighet att fråga näringsminister Annie Lööf hur hon ser på en utredning om ett helt förnybart energisystem. Jag blev väldigt förvånad över Annie Lööfs svar att detta är en symbolhandling och en symbolpolitik. Jag tycker att det är mycket viktigare än en symbolhandling att myndigheten nu ska ta detta stora grepp och ta ansvar för hur Sverige kan ha en plan för ett helt förnybart energisystem. Anna-Karin Hatt säger att andelen förnybar energi växer så det knakar. Jag är väldigt glad att den förnybara energins andel ökar, men jag är oroad. Alla prognoser pekar på att utbyggnadstakten håller på att avta. Den senaste prognosen från Svensk Vindenergi visar att det i år beräknas byggas hälften så mycket vindkraft som förra året. En stor del av förklaringen är att det inte finns någon tydlig politik från regeringen för vilka investeringar som nu behöver göras för att ersätta den svenska kärnkraften, som behöver börja avvecklas 2022. Det saknas en plan. Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma sade nyligen i en intervju att Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem. Jag tycker inte att kärnkraft är en del av ett sådant system, fortsätter han. Det finns uppenbarligen väldigt olika uppfattningar mellan Energimyndigheten och de fyra partierna inom alliansregeringen. Jag och Miljöpartiet tycker att den svenska energibranschen förtjänar tydligare besked än så. Jag förväntar mig att den utredning som Energimyndigheten nu ska göra kommer att få konsekvenser för den energipolitik som den här regeringen bedriver.
Herr talman! Energimyndigheten har uppdraget, det är deras kärnverksamhet, att varje dag, varenda vecka, varenda månad följa utvecklingen på energimarknaden, komma med förslag till regeringen om vad vi skulle kunna göra annorlunda men också göra bedömningar hur svensk energimarknad utvecklas. Det gör den på basis av de beslut som fattats i denna kammare. Den historiska energiöverenskommelse som slöts 2009 och som har bekräftats i denna kammare innebar att Sverige för första gången har fått en riktigt bred och riktigt långsiktigt hållbar energipolitik. När Lise Nordin säger att regeringen inte har någon energipolitik bortser hon ifrån att vi ska minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020, vi ska öka energieffektiviteten med 20 procent till 2020, vi ska få in 10 procent mer förnybart i transportsektorn till 2020 och vi ska ha minst hälften förnybar energi i vårt energisystem till 2020. Vi har infört tydliga gröna elcertifikat som innebär att produktionen av en förnybar el byggs ut i snabb takt. Lise Nordin beskriver att utvecklingstakten det här året kommer att bli lite lägre än förra året. Det beror på att utbyggnadstakten har varit mycket, mycket högre än vad någon hade förutspått, det vill säga att de styrmedel och de mål som vi infört har fungerat ännu bättre än vad vi trodde att de skulle göra. Det funkar på varenda marknad så att i början, när du har en liten utbyggnad, en liten andel, går de lägst hängande frukterna alltid snabbast att plocka. När du kommer högre upp behöver du anstränga dig lite mer. Vi ska inte glömma att 56 procent att all producerad el i Sverige är förnybar. Nästan häften av all energi i Sverige är förnybar. Lise Nordin återkommer till att vi måste ha en plan. Där kan man se att vi förefaller att ha helt olika uppfattning om politikens roll. Vi såg i Alliansen att det hade blockerat utvecklingen på svensk energimarknad fram till 2009 när vi försökte ägna oss åt att med politiska beslut bestämma när olika reaktorer skulle tas i bruk eller när de skulle fasas ut. Det lade en våt filt över utvecklingen på svensk energimarknad. Det ledde inte till någon utbyggnad av den förnybara energin i den omfattning som vi behövde. Vi bestämde oss för att pröva en annan modell: Låt oss sätta upp tydliga mål och säga att det förnybara ska byggas ut. Det ska byggas ut kraftigt till 2020. Det ska gradvis fortsätta att byggas ut efter 2020. Låt oss ge tydliga ekonomiska styrmedel för detta där vi säger att det förnybara får ett tydligt stöd från det offentliga, skattemedlen, medan kärnkraften, om den ska vara aktuell i framtiden i Sverige, får stå på egna ben. När vi ger de beskeden ser vi vad som händer på svensk energimarknad. Nu är det upp till de energiaktörer som finns på marknaden att ge sina besked. Skulle det vara så att de kommer fram till att de inte är intresserade av att investera i ny kärnkraft i Sverige får vi förstås förhålla oss till det och ställa oss frågan: Behöver vi justera några styrmedel för att kompensera för den elen? Det svaret har ännu inte kommit. Det är just därför som Energimyndigheten enligt den nya ordningen, där vi inte ägnar oss åt planekonomiska program som leder oss in i en återvändsgränd och nya skyttegravskrig i energipolitiken, får följa olika scenarier. Vad händer om industrin väljer att bygga nya kärnkraftverk i Sverige? Vad händer om den inte gör det? Det är precis så det ska vara, och det är precis det Erik Brandsma och Energimyndigheten enligt uppdraget av regeringen har att löpande följa.
Herr talman! Jag undrar vad regeringens svar är på den tydliga fråga som den internationella energibyrån IEA ställde: What are you going to do? Vad ska ni göra med anledning av att den första reaktorn behöver stängas 2022? Jag har inte lyckats höra något svar på vad regeringens plan är. Man hoppas på den förnybara energin eller att någon vill investera i kärnkraft, men det finns inga besked om hur Sverige ska ha en tillförlitlig elförsörjning efter 2022. Det är om nio år. Det finns ett flertal oberoende studier som visar hur Sverige kan nå 100 procent förnybar energi. Men på grund av interna oenigheter inom regeringen tycks vi inte få något svar på hur vi ska ersätta den gamla kärnkraften. Alliansen har helt enkelt misslyckats med att ta fram en plan, och så kallar man det för planekonomi. Det tycker jag är ganska osmakligt när hela den svenska energibranschen väntar på besked om vilka investeringar vi behöver göra för att kunna ha en hållbar och tillförlitlig elförsörjning när dagens gamla kärnkraftsreaktorer behöver avvecklas. Det är tydligt att vi står inför ett vägval, och det gör hela Europa. Ska vi investera i ny kärnkraft, eller ska vi ställa om mot ett energisystem med bara förnybart? Där önskar jag att den svenska regeringen kunde vara lika tydlig som den danska och få med sig samtliga partier i en överenskommelse mot målet 100 procent förnybar energi. Jag hoppas att regeringen kommer att ta Energimyndighetens uppdrag på allvar och den slutsats den kommer att komma fram till om hur Sverige kan nå ett hållbart energisystem. För Miljöpartiet är det tydligt att det behövs en energipolitik som visar vart vi är på väg. Där har regeringen hittills misslyckats. Som tur är har vi en myndighet som har vågat visa större mod än vad Centerpartiet gjort och tittar på det hållbara energisystemet. Det välkomnar jag.
Herr talman! Tack för debatten, även om jag måste säga att det vore skönt om man kunde slippa höra påståendet att Energimyndigheten agerar för sig själv. Energimyndigheten agerar på regeringens uppdrag. Regeringen har bett Energimyndigheten att förbereda kontrollstation 2015. Energimyndigheten har uppdraget att löpande göra kortsiktiga och långsiktiga prognoser och analyser av hur energimarknaden utvecklas utifrån de styrmedel som vi har bestämt i denna kammare. I det ingår förstås att analysera både vad som händer om det inte blir någon ny kärnkraft i Sverige och vad som händer om olika aktörer skulle vilja nyinvestera. Det är självklart att vi kommer att lyssna därför att regeringen har bett Energimyndigheten att göra den analysen. Jag återkommer till att det som skiljer Lise Nordin och mig, det som skiljer Centerpartiet och Miljöpartiet och Alliansen och Miljöpartiet åt är att ni förefaller ha en helt annan uppfattning när det gäller hur energipolitiken ska se ut. Ni vill backa till en ordning där vi i den här kammaren ska besluta hur mycket kärnkraft vi ska ha, när vi ska olika reaktorer i och ur drift. Jag vet från andra förslag som ni har lämnat in att ni gärna skulle vilja att vi från politiskt håll gick in och satte upp exakta mål för alla energislag i Sverige - hur mycket solel och hur mycket solvärme det ska vara. Jag tror att vi är inne på en farlig väg om vi tror att politikens främsta förmåga och uppgift är att förutse den tekniska utvecklingen och förutse exakt vilken framtid de olika energikällorna har för sig. Det är mycket bättre att göra som vi har gjort, det vill säga att sätta upp tydliga mål, ge tydliga spelregler och tydliga incitament till utbyggnaden av den förnybara energin. När vi gör det ser vi precis det som händer nu, att den förnybara energin i Sverige utvecklas och utvecklas så det knakar, vilket gör oss långsiktigt allt mindre beroende både av storskalig vattenkraft och av den storskaliga kärnkraften.